Herr talman! Med den styrelse SSAB har torde företaget ha de största förutsättningar att självt komma fram till den bästa konstruktionen för sin framtid. Det gör man inte bara på basis av handelsstålsutredningens resultat, utan med en komplettering av detta genomför man nu en samhällsekonomisk utredning, vilket Kjell-Olof Feldt mycket väl känner till. Strukturgruppen håller således på med denna utredning och kommer att presentera den för regeringen. Det är visserligen inte så egendomligt att jag har större förtroende för regeringen än vad Kjell-Olof Feldt har, men jag är övertygad om att regeringen tillsammans med SSAB kommer att kunna göra den sammanvägning av helheten som behövs för att det skall bli en riktig konstruktion på strukturen för framtiden. Eftersom metallurgin i Domnarvet är en verksamhetsgren som är betydelsefull också långt utanför SSAB:s verksamhetsområde är det självklart att ett förslag om en nedläggning av metallurgin skulle tas upp inom regeringskansliet även på andra grunder än sådana som har anknytning till SSAB. Regeringen har också föreslagit en förstärkning av etableringsdelegationen liksom att de berörda länsstyrelserna skall bilda samverkansgrupper. Om man till detta lägger den samhällsekonomiska sammanvägning som skall göras, så har jag väldigt svårt att tro att man kommer att kunna anse det vara förnuftigt från någon synpunkt att lägga ner metallurgin. Vi kommer att få anledning att ta upp sådana här frågor i riksdagen igen. Självfallet skall vi göra det om vi märker att utvecklingen går i en riktning som inte kan anses riktig, men jag har fullt förtroende för att regeringen kommer att kunna klara de här problemen utan att behöva gå den tunga omvägen via riksdagen.

Herr talman! Närmare arbetsplatsen än på Dalabänken kommer väl knappast Kjell-Olof Feldt, åtminstone inte om man tänker på vad han här sade om bl.a. sitt eget agerande. Och när jag ställde frågan till honom om det räcker att ropa på nya utredningar svarade han med att hänvisa till den utredning som är gjord i Domnarvet, som är byggd på företagsekonomiska överväganden och vars förslag skulle innebära att man skapade problem på andra håll. Vad jag frågat är: Hur skall man klara jobben på alla tre orterna? Meningen kan ju inte vara att jobben skall vara kvar på Domnarvet, medan Oxelösund eller NJA skall förlora jobb. Eller är det en sådan politik ett f. d. statsråd rekommenderar? Jag kan inte se att någon av de socialdemokratiska reservationerna i något fall garanterar att vi inte får en sådan utveckling. Man begär en regionalpolitisk plan av regeringen, men vad föreslår man själv? Järnbruksklubbens medlemmar har beslutat att man skall begära att få behålla jobben på alla orter. Ställer socialdemokraterna upp på det? De krav som framfördes i går vid uppvaktningen stöds av järnbruksklubben i dess helhet, och de kraven innebär att man vill producera så mycket för hemmamarknaden att man har jobb på alla tre orterna. I den kommunistiska motionen tillgodoses de kraven genom de förslag som där framförs. De finns att rösta på i dag. Nu får vi se vem som är närmast arbetsplatsen. Är det Kjell-Olof Feldt eller jag? Vid uppvaktningen i går frågade man också om politikerna är oförstående för de här problemen. Jag tror att de anställda här ser verkligheten klart, de ser att jobben försvinner. Kjell-Olof Feldt vet lika väl som jag att ett beslut nu är nära förestående som medför att omkring 1 500 jobb kommer att försvinna från Domnarvet. Då ställer man sig åter frågan: Vad har dessa reservationer att komma med? Jo, en begäran om att regeringen skall ha en plan. Men vad skall den planen innehålla? Hur skall vi få ersättningsindustrier vid en strukturomvandling? Var kommer de bitarna in? Hur är detta infogat i ett industripolitiskt handlingsprogram? Inte i någon av de bitarna presenterar socialdemokraterna ett alternativ till den borgerliga politiken, något som vore självklart och som skulle följa upp de krav som finns — det är jag övertygad om — hos de fackliga organisationerna på alla tre orterna.
Herr talman! Det är bara att konstatera att Lars-Ove Hagberg varit tvungen att inse att de fackliga organisationerna här har gjort det arbete som man anklagar dem för att ha försummat. Utredningen ställer inte till problem på andra orter. Den visar bara att skillnaderna mellan de företagsekonomiska utfallen av olika alternativ är utomordentligt små och därmed att de samhällsekonomiska avgörandena bör ta över. Det är den slutsats man skulle kunna dra. Därmed är det givet att den socialdemokratiska reservationen ger utrymme för precis det vi kräver, nämligen att man skall kunna göra dessa bedömningar när den totala sammanvägningen skall ske. Det är till slut bara riksdagen som kan ta det ansvaret, för det kommer att kräva något som också Birgitta Hambraeus borde inse, nämligen mer pengar till SSAB så att jobben kan klaras. Om Birgitta Hambraeus tolkar majoritetens inställning så, att samhällsekonomiska hänsyn skall tas, hade det varit både värdefullt och praktiskt om detta kunnat återfinnas i det beslut som riksdagen nu skall fatta. Men så är inte fallet. Det enda man refererar till är propositionen och den Nabsethska utredningen. Där talas det bara om att SSAB som vilket privatkapitalistiskt företag som helst skall ge vinst. Birgitta Hambraeus har naturligtvis stort förtroende för regeringen, även om jag trodde att det numera var något skakat efter vissa händelser. Om man utgår från att hon vet vad hon talar om och att den samhällsekonomiska utredningen inom företaget skall presenteras för regeringen —det var en nyhet för mig som var intressant att höra — blir naturligtvis frågan: Vad skall regeringen göra då? Då behövs nämligen pengar, och då hade riksdagens stöd behövts. Det stödet har Birgitta Hambraeus inte kunnat utverka och inte heller vågat ge i dag annat än i form av allmänna uttalanden om att vi, om det mot våra önskningar går på tok, skall ingripa igen. Det är bara att konstatera att de förutsättningarna inte finns i riksdagsbeslutet. Vi har inte ens någon formell möjlighet att aktualisera SSAB i riksdagen i vår. Birgitta Hambraeus får vänta till nästa januari. Under den allmänna motionstiden kan man möjligen göra något åt detta företag. Men nu slås dörrarna igen. Nu skall beslutet fattas, och det är allvarligt om Birgitta Hambraeus så helt har missförstått den situation som härigenom uppstår för Dalarna.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt kan inte bestrida att den utredning som gjorts i Domnarvet är gjord på företagsekonomiska grunder. Den har inte som ambition att se över hela SSAB utan är en utredning mot de övriga. Men vad det här gäller är att skapa jobb på alla tre orterna. Den frågan vill Kjell-Olof Feldt inte gå in på. Han vill inte här binda sig för den politik som järnbruksklubben kräver, en politik som säkrar jobben på alla tre orterna. Han har en chans att rösta på det förslaget här i riksdagen i dag. Det finns en motion baserad på järnbruksklubbens krav. Riksdagen kan alltså fatta beslut i dag om den vill. Kjell-Olof Feldt kan rösta för detta förslag om han vill. Han kan rösta för att metallurgin i Domnarvet, Luleå och Oxelösund skall bestå och jobben finnas kvar. Men tydligen är han inte beredd att göra det. Sedan pådyvlar Kjell-Olof Feldt mig att jag skulle ha klandrat de lokala fackliga företrädarna. Jag ber Kjell-Olof Feldt att lyssna bättre nästa gång. Vad jag har fäst uppmärksamheten på är att det finns en viss skillnad mellan fackliga företrädare, och min klubbordförande har jag fullt förtroende för. Jag vet, eftersom vi ändå har en viss insyn i detta, att fackföreningen gjort allt vad som står i dess förmåga men att den är överspelad. På den punkten finns det inga meningsskillnader. Vidare några ord om Horndal, som Kjell-Olof Feldt tog upp först. De av kammarens ledamöter som var där i lördags, vid det tillfälle då alla lovade att rädda Horndal, har nu sin chans. Jag har utarbetat en motion om Horndal, som skrevs i samband med framläggandet av propositionen i detta ärende. Eftersom det ser ut att bli ett SSAB, som inte är sådant som vi i vårt parti tänkt oss företaget, har jag framställt ett särskilt yrkande, enligt vilket industriministern direkt skall få i uppdrag att vidta åtgärder på den punkten. Det finns alltså möjligheter att i dag direkt visa om man vill rädda Horndal eller inte.
Herr talman! Jag vågar fortfarande påstå att det beslut vi fattar i dag ingalunda slår igen några dörrar. I själva verket är utrednir.gen om SSAB ännu inte klar, och det är först i dess arbete som man har möjlighet att ta ställning till SSAB:s framtida struktur. I propositionen tar man på många ställen upp samhällsansvaret i samband med omstruktureringen av stålindustrin. Hela den stora satsning som staten gör på det området är bevis på det ansvar inför strukturomvandlingen som måste komma till uttryck på det området. Länsstyrelsen har fått i uppgift att via en samverkansgrupp överväga hela regionens problem i samband med omstruktureringarna, etableringsdelegationen i industridepartementet har förstärkts osv. Det har gjorts många sådana insatser, som visar regeringens ansvar på detta område.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg är ute och fiskar i grumliga vatten vad gäller de fackliga förhållandena på olika platser. Jag skall inte gå in i den diskussionen. Den hanteringen får han sköta själv, och han borde egentligen hålla den utanför riksdagens lokaler. De undersökningar om SSAB som görs inom strukturutredningen är inte motstridande bud i något slags pokerspel, utan alla som där är engagerade är besjälade av att försöka rädda så många jobb som möjligt. Frågan är bara om de skall få möjlighet att i sina avvägningar räkna med de konsekvenser som drabbar samhället och andra parter utanför SSAB. Det är på det planet jag menar att man håller på att skapa sig kunskaper om konsekvenserna av olika beslut. Dessa konsekvenser kan man undanröja, om man är beredd att göra en näringspolitisk insats. Antagligen kräver detta mera pengar och en mera offensiv satsning över huvud taget på det svenska handelsstålet, något som vi kräver och som jag tror är riktigt både ur landets synvinkel och med tanke på de människor som berörs. Vi skall ha en politik som säkrar jobben på alla de tre orterna. Men om det vore så enkelt som det framställs i den kommunistiska skrivningen, dvs. att bara kräva det, skulle vi ha säkrat jobben på alla orter för länge sedan. Det är fråga om att skaffa sig kunskaper om hur detta skall göras, men det är ett arbete som aldrig har intresserat kommunisterna.

Herr talman! Den borgerliga regeringens stålpolitik är en katastrof. Inför trycket från den ekonomiska världskrisen har man en enda grundlinje: Reträtt, reträtt till snart sagt varje pris! Dra ner kapaciteten, avskeda tusentals, köp ut det privata storkapitalet! Man har ingen plan för alternativ sysselsättning. Man har inget program för att rädda de många bruksorter som vacklar.

Herr talman! Den fråga som nu är föremål för överläggning och beslut berör på ett avgörande sätt många människor och bygder, ja hela län. Detta gäller naturligtvis främst de kommuner som direkt berörs av den nya ståljätten SSAB, men det gäller självfallet också de många företag, de anställda i företagen och de många orter som drabbas av direkta konsekvenser på grund av inriktningen och utvecklingen inom SSAB. Särskilt i Dalarna berörs ett nät av orter. Det gäller gruvorter, men också handelsstålverksorterna Smedjebacken och Horndal liksom många företag som i sin verksamhet är direkt relaterade till gruvorna och stålverken.

Detta är ytterst viktigt från både mänsklig och regionalpolitisk synpunkt. Det skall inte förnekas att en utveckling där metallurgin försvinner från Domnarvet skulle få förödande verkningar för gruvindustrin i länet.

Det är naturligtvis här, liksom i andra avseenden, så att regeringen har möjligheter att komma till riksdagen med förslag i anslutning till utvecklingen och till de förändringar som behöver vidtas. Utvecklingen inom gruvoch handelsstålssektorn är avgörande för Dalarnas framtid, och många sysselsättningstillfällen står där på spel. Detta framgår också klart av den bedömning av möjligheterna för länet som länsstyrelsen har gjort. Därutöver vill jag som bevis ta nuläget och framtidsmöjligheterna för de mindre handelsstålverken. Dessa berörs visserligen inte direkt av det nya storbolaget, men de mindre verken påverkas ändå av konsekvenserna av vad som sker med och i SSAB. Handelsstålsutredningen föreslog en produktuppdelning mellan de mindre stålverken samt att de större stålverken skulle upphöra med viss produktion som ingår i de mindre verkens produktionsprogram. Det erinras också om detta i propositionen. Såsom framgår av näringsutskottets betänkande har de mindre verken inför stålortsgruppen lämnat klara besked om att även de behöver statligt finansierat stöd för sin medverkan i strukturförändringen. Industriministern uttalade i propositionen att han finner det angeläget att dessa mindre stålverk även i framtiden kan bevara sin konkurrenskraft. Detta är ett viktigt målsättningsuttalande, som jag vill ta fasta på. Industriministern förutsätter också att de mindre verkens intressen inte åsidosätts genom åtgärder som SSAB vidtar. Även detta bör poängteras. Jag tar också fasta på vad näringsutskottet säger i sitt betänkande, nämligen: ”När det gäller de mindre handelsstålsverkens situation vill utskottet understryka vad som anförs i propositionen om det angelägna i att dessa verk även i framtiden kan bevara sin konkurrenskraft. Åtgärder som SSAB vidtar som ett led i sin strukturomvandling får inte utformas så, att de leder till väsentliga svårigheter för de mindre verken. Det statliga engagemanget inom handelsstålsindustrin i form av SSAB får alltså inte medföra att mindre handelsstålverk slås ut och problem sålunda flyttas från en ort till en annan.” Den grupp som nu arbetar under Arne Geijers ledning för samråd mellan de mindre verken har en utomordentligt viktig uppgift. Det borde därför vara en självklarhet att inga avgörande beslut om förändringar i de mindre handelsstålverkens verksamhet fattas innan Geijers rapport är klar. Men så är tydligen inte inställningen på alla håll. Som framgått av redovisningar i massmedia, vilket också har refererats här i dag, så kommer enligt ett beslut i förra veckan verksamheten vid Horndalsverken att läggas ned i en första etapp i år och slutligt nästa år. Det är ca 200 personer som direkt berörs, och tillsammans med ASSI:s beslut 1975 att sågen i Horndal skall avvecklas — vilket också sker i vår och berör nära 100 personer — är det ett förödande slag som riktas mot människorna som arbetar i företagen, mot orten Horndal och mot hela kommunen. Horndalsverken ägs av Fagerstakoncernen men utarrenderas sedan 1972 till Boxholms AB-— dotterföretag till AB Iggesunds Bruk. Boxholms kontrakt går ut nästa år. I detta läge är det tydligen så, att inget av företagen känner något primärt ansvar för en fortsatt verksamhet i Horndal. Facket har inte heller haft några framgångar i de överläggningar som förevarit. Det uppkomna läget är synnerligen olyckligt och kan helt enkelt inte accepteras. Företagen måste ta ett gemensamt ansvar och medverka till en fortsatt verksamhet i Horndalsverken, åtminstone i första hand tills Geijers utredning är klar och en klarläggande framtidsinriktning i anslutning till denna utredning också har tagits. Kjell-Olof Feldt har redovisat som sin synpunkt att det är regeringens skyldighet att nu gå in och verkligen säga ifrån, att någon förändring inte kan ske förrän just denna Geijerska utredning är klar. Jag vill bara erinra om att den förändring i ansvar för Horndalsverken som skedde 1972 var en förändring som gjordes under den förra regeringens tid. Det är det nu uppkomna läget i anslutning till att arrendet går ut, som har gjort situationen synnerligen besvärlig, i det avseendet att man har svårt att få fram en direkt ansvarskänsla hos något av de berörda företagen.

När Kjell-Olof Feldt säger att det är de 2 milj.kr. i årshyra som Fagersta tar ut av Boxholm som har stjälpt Boxholms förutsättningar att fortsätta verksamheten där, så är det väl, enligt den redovisning jag har fått, inte hela sanningen. Jag tror det är andra saker som har varit avgörande när Boxholm beslutade om sin förändring i Horndal. Men självfallet — det underströk jag också vid demonstrationen och sammankomsten i Horndal i lördags — måste det vara svårt för Fagersta att hämta hem 2 miljoner från Horndal i arrende om verksamheten läggs ner och hela bruket stannar. Då finns således ingen sådan möjlighet att hämta hem ens arrenden för Fagerstakoncernen. Det är lika olyckligt att ASSI:s nedläggningsbeslut nu skall träda i kraft. Vi menar att det finns anledning för ASSI att i den nya situationen ompröva sitt nedläggningsbeslut. Det finns råvara, och det finns en hygglig såg. Alla måste ta sitt samhällsansvar i Horndal — också det statliga företaget ASSI. Det är givetvis omöjligt för ASSI att komma ifrån sitt samhällsansvar i det här läget, då det gäller människorna och bygden som sådan. Det är självklart att också alla näringspolitiska insatser bör sättas in för att rädda den utsatta bygden. Det gäller att ge den verksamhet som finns fortsatta möjligheter, och det gäller naturligtvis också att få till stånd nyetablering av verksamhet som kan ersätta eventuella förändringar av de verksamheter som nu finns. Den satsning på den mindre företagsamheten som regeringen föreslagit och riksdagen beslutat om och som ytterligare kommer att förstärkas är synnerligen angelägen. Detta gör att det ändå i botten kan finnas en optimistisk ton även i orter av Horndals typ. Läget inom Avesta kommun när det gäller sysselsättningsutvecklingen inom den industriella sektorn är synnerligen negativt. Det finns inte stora möjligheter till alternativ sysselsättning. Kommunen i samarbete med länsmyndigheterna gör stora ansträngningar för att öka sysselsättningen men hittills utan några större framgångar. En stark manifestation för sysselsättningen i Horndal och för Horndals framtid var den demonstration som ägde rum i Horndal i lördags. Ca 1 000 personer deltog, och den resolution som antogs vill jag gärna instämma i. Jag skall också inför kammaren redovisa innehållet. Resolutionen lyder som följer: ”Ingen nedläggning får ske förrän ersättningsindustrier hinner ordnas för båda industrierna, så att full sysselsättning för de hotade arbetstillfällena anskaffas. Genom det hårda svek de tongivande industrierna i Horndal har visat oss genom sina beslut att upphöra med verksamheterna: Horndalsverken och ASSI:s sågverk, innebär det att närmare 300 arbetstillfällen försvinner från orten. Detta är en katastrof för samhället, som är helt beroende av denna sysselsättning. Därför kräver vi att regeringen måste se till att Horndalsverken skall drivas vidare tills Arne Geijers utredning för de mindre stålverken är fullt klar, så att det med utgångspunkt från den går att fatta beslut.” Jag vill, herr talman, helt instämma i detta.

Herr talman! Som jag i mitt anförande klart gav vid handen gör vi från vpk:s sida oss inga som helst illusioner om vad den borgerliga regeringens stålpolitik egentligen avser. Men det kunde ju vara intressant att med utgångspunkt i vad Karl Boo nyss sade känna regeringssidans företrädare litet på pulsen. Karl Boo betonade ett avsnitt på s. 21 i utskottsbetänkandet som handlar om de mindre handelsstålverkens situation. Utskottet understryker där vad som anförs i propositionen, nämligen ”det angelägna i att dessa verk även i framtiden kan bevara sin konkurrenskraft. Åtgärder som SSAB vidtar som ett led i sin strukturomvandling får inte utformas så, att de leder till väsentliga svårigheter för de mindre verken.” Man vill alltså med denna något krångliga skrivning ge sken av att man slår vakt om de mindre handelsstålverken. Det passar ju bra ihop med centerpartiets officiella decentralism. Sedan bläddrar jag en smula i samma utskottsbetänkande, bläddrar tillbaka till s. 12. Där finner man följande allmänna syn på handelsstålsindustrins villkor i Europa i modern tid: ”Produktionstekniken inom stålindustrin har inte nämnvärt förändrats. Däremot har stordriftsfördelarna fått en allt större betydelse. För länder som i huvudsak är hänvisade till en relativt liten, svagt växande hemmamarknad kan stordriftens fördelar inte alltid tillgodogöras. För att detta skall kunna ske måste man i dessa länder räkna med en nedläggning av äldre enheter samtidigt som man bygger upp nya anläggningar.” Man skall alltså å ena sidan bevara de små och äldre handelsstålsverken, å andra sidan skall man räkna med en utveckling som på grund av stordriftsfördelarna gör det nödvändigt att lägga ned dem. Var någonstans mellan dessa fullständigt oförenliga yttranden, som på ett så elegant sätt slår ihjäl varandra, ligger egentligen regeringens politik?

Herr talman! Karl Boo konstaterade helt riktigt att en nedläggning av Domnarvet skulle få förödande konsekvenser för Dalarna. Sedan söker han tröst i att riksdagsbeslutet inte är någon låsning, han ställer sin förhoppning till de utredningar och analyser som pågår. Då vill jag ställa en fråga till Karl Boo: Vilka förutsättningar gäller enligt herr Boo för de här utredningarna? Är det att SSAB skall bli företagsekonomiskt lönsamt? Är det att detta kräver en bortrationalisering av ungefär 4 000 jobb? Om inte, vilka förutsättningar skall man arbeta med i de här utredningarna? Sedan gjorde Karl Boo en annan träffande anmärkning när han sade att det är ett förödande slag mot Horndal om Horndalsverket och ASSI försvinner därifrån. Han sade att det läget inte kan accepteras. Han sade vidare att det är företagens skyldighet att medverka till fortsatt verksamhet i Horndal. Men sedan kom en mystifikation. Han citerade vad jag sade i mitt inlägg, nämligen att jag ansåg att det var regeringens skyldighet att gå in och se till att Horndalsverket kan fortsätta. Han sade sedan att förändringen som har lett fram till dagens situation skedde 1972. Därefter övergick han till att tala om någonting annat. Då måste jag fråga: Om den här förändringen, som herr Boo anser vara på något vis orsaken till det som hände i år, skedde 1972, undandrar det den nu sittande regeringen från dess ansvar? Betyder det att Karl Boo inte tänker vidarebefordra till regeringen de karska ord som han fällt här i riksdagen? Det är tydligen inte regeringen som skall ta något ansvar. Han vill att ansvaret skall stanna i företagen. Karl Boo är en man med betydande inflytande i det största regeringspartiet. Därför är det av intresse och betydelse hur han tänker utnyttja detta inflytande. Om det är så att han med sitt uttalande här gav den borgerliga regeringen och sin partivän Nils Åsling något slags frisedel vad gäller utvecklingen i Horndal, då var det ett anmärkningsvärt uttalande Karl Boo gjorde.
Herr talman! Jag vill säga till Jörn Svensson att han drar felaktiga slutsatser. De här två uttalandena i propositionen och utskottsbetänkandet strider inte mot varandra. Självfallet kan man tänka sig en strukturförändring där också stordriftsfrågan kommer in i bilden, men därifrån till att dra den definitiva slutsatsen att de äldre stålverken skulle vara de små och därmed de som skulle läggas ned är steget verkligen alltför långt, Jörn Svensson.

Jag vill ställa en fråga direkt till Kjell-Olof Feldt: Vilken bedömning gjorde den dåvarande regeringen av den förändring i ansvaret för verksamheten i Horndal som då skedde? Det var ett tidsbegränsat arrende som går ut nästa år som Boxholm då övertog. Vad hade den dåvarande regeringen för information och vilka propåer framlade man vid det tillfället? Jag anser det självklart att regeringen har anledning att observera utvecklingen och gå in när det är så stora förändringar som i Horndal och när det berör en bygd så oerhört starkt som den nu av de två företagen beslutade förändringen i Horndal gör. Det underströk jag också i slutet av mitt anförande.

De bedömningar som nu görs inom företagen får vi hoppas blir sådana att den malmbaserade verksamheten i handelsstålverket i Domnarvet kan bestå.
Herr talman! Karl Boo slingrar sig. Låt mig med utgångspunkt från vad som står i utskottsbetänkandet, som han står bakom, förenkla frågan åt honom, så kanske jag kan få ett rakare svar.

Vilka av de mindre handelsstålverken här i Sverige kommer att drabbas av det? Vilka bruksorter får räkna med att drabbas av nedläggning?
Herr talman! Med någon möda lyckades jag dra ur Karl Boo ett mycket viktigt uttalande, nämligen att han anser att det är regeringens skyldighet att gåin i Horndal. Jag lovar Karl Boo att vi verkligen skall bevaka vad regeringen tar sig för. Vad den gör, bör den göra snart, skulle jag vilja påstå. Däremot sällade sig Karl Boo till den långa rad av borgerliga talare som i dag har försökt dra sig undan ansvaret för konsekvenserna av innebörden i det beslut som snart skall fattas. Man säger att man hoppas på att utredningarna skall leda till ett bra resultat. Man utgår ifrån att några otrevliga saker inte skall inträffa. Men något som helst besked till företagsledningen i SSAB, till de representanter för arbetare och tjänstemän som nu snart skall ta ställning, ger man inte. Något besked om huruvida de skall ha en möjlighet att beakta de samhällsekonomiska konsekvenserna, det öde som kommer att drabba orter och län, och ha en vidare referensram än den mycket snåla ram som har angivits i Lars Nabseths utredning och som Nils Åsling sluter upp bakom får man inte.

Det ansvaret kommer en dag att utkrävas av er.
Herr talman! Kjell-Olof Feldt har liksom många andra socialdemokrater i debatten fört ett yvigare resonemang än vad det finns underlag för i de reservationer som finns fogade vid betänkandet. Jag har påvisat vad som står i reservationen 2. Vilken betydelse har förslaget i den reservationen för ärendenas avgörande i dag? Jag vill inte förneka att vad som där skisseras kan vara av intresse, men jag vill understryka att regeringen självklart vid vilken tidpunkt som helst kan återkomma till riksdagen med förslag beträffande denna fråga. Jörn Svensson ville inte acceptera mitt resonemang om vad som står i propositionen och betänkandet. Jag vill därför hänvisa till vad som står på s. 22 i betänkandet: ”Som framhålls i propositionen —-—-- hänger de problem som svensk handelsstålsindustri brottas med till stor del samman med de stordriftsfördelar som är förknippade med nuvarande processteknik. Utskottet understryker vad industriministern anför i detta sammanhang om det angelägna i att utveckla nya metoder för stålframställning som är bättre anpassade för tillverkning i mindre anläggningar.” Den passusen bör Jörn Svensson begrunda.

Herr talman! År 1974 fattade riksdagen beslut om byggandet av Stålverk 80. Jag minns den dagen som en av de få dagar då man kunde sitta i kammaren och känna stor glädje och tillfredsställelse över ett beslut som fattats. Det kändes som en högtidsdag för Norrbotten. Äntligen var de bestämmande instanserna, riksdag och regering beredda att lämna en rejäl återbäring för allt vad detta län lämnat ifrån sig under årens lopp. Äntligen skulle Norrbotten ges en chans att bryta den koloniala strukturen. Ja, det tändes faktiskt en stråle av hopp. Hela Norrbotten kom att präglas av inriktningen på Stålverk 80. Man såg det som utgångspunkten för en bred industriell utveckling av hela länet. Äntligen skulle vi få en chans att på hemmaplan förädla råvarorna. Det blev en enorm byggrush, och den långa marschen bakåt när det gäller befolkningssiffrorna bröts. För första gången på mycket länge ökade befolkningstalet, bl.a. därför att tvångsförflyttade norrbottningar började flytta hem igen. Det var människor, unga och gamla, som med enkel biljett sänts iväg till Stockholm, Göteborg, Malmö och andra storstäder, men som aldrig upphört att hoppas på att de skulle få chansen att Nytta hem igen. Eller för att tala med Nils Ferlin i ”Drömmen i Babel”: All Babels härlighet såg de men blundade i förakt. De längtade hem till sin egen stad och allt som var ödelagt. Efter sjuttio år var de fria mot Kanaan gick deras tåg. Allt skulle de återuppbygga och bygga med villig håg. Allt skulle de skönare bygga och ingenting hade de glömt, nej ingenting hade de glömt. Men fattigt blev deras Jerusalem Mot det de i Babel drömt. Herr talman! Ja, fattigt känns det verkligen att uppleva dagens debatt och förväntade beslut. I stället för en stark utveckling av den statliga järnoch stålindustrin med NJA och Stålverk 80 som utgångspunkt är det nu frågan om att delvis privatisera vårt lands enda statliga järnverk. I stället för 2 300 nya jobb i den direkta produktionen får vi nu uppleva att tusentals jobb skall försvinna. I stället för en sammantagen sysselsättningseffekt på 8 000 nya jobb direkt och indirekt får Norrbotten nu uppleva hur allt fler blir arbetslösa. Kan man egentligen tänka sig större svek mot en landsända än det som har begåtts mot Norrbotten? År 1976 fattade riksdagen det nya beslutet om Stålverk 80. Det innebar att byggnationen av Stålverk 80 förändrades till 2,5 miljoner ton stålämnen per år i stället för 4, samtidigt som en utbyggnad av valsverkskapaciteten skulle ske. I botten låg att denna förändring skulle ge lika många arbetstillfällen som vad som angavs i 1974 års beslut och att det skulle bli ett metallurgiskt centrum i Luleå. Blev det 2 300 nya jobb? Blev det en utbyggnad av valsverkskapaciteten? Blev det något metallurgiskt centrum? Vi vet svaren. De är på samtliga frågor nej. Riksdagsbesluten har systematiskt saboterats, och i dag skall projektet Stålverk 80 fullständigt likvideras. Sveket skall alltså fullbordas! I regeringens proposition använder man flera sidor för att dödförklara Stålverk 80 och motivera varför det nu är helt borta ur bilden. Ja, nu skall riksdagen anslå pengar för själva avrättningen. 1974 satt vi här i riksdagen och fattade beslut om Stålverk 80. Nu skall vi, enligt propositionens förslag, lämna Statsföretag AB ett bidrag på 181,3 milj.kr. för en avveckling av projektet. Jag finner det alarmerande att man inte heller i den socialdemokratiska partimotionen reagerar mot avvecklingen och aktualiserar Stålverk 80 i detta sammanhang. Har ni också nu kapitulerat? Men ändå säger ni ju i skilda sammanhang att bara socialdemokraterna kommer tillbaka till makten så skall Stålverk 80 byggas. Vore det inte på sin plats att ge ett klart besked, nu när vi diskuterar den svenska stålindustrins framtida utformning. Blir det ett beslut om byggandet av Stålverk 80, om ni kommer tillbaka i regeringsmakten 1979 eller inte? Jag är övertygad om att det finns ett stort intresse för svaret på den frågan — inte bara i Norrbotten. Arbetarpartiet kommunisterna har i motionen 1733 ställt krav om att Stålverk 80 återupptas i sitt ursprungliga omfång och kompletteras med valsverk och andra åtgärder för en långtgående förädling. Vi gör det därför att vi ser dessa åtgärder som den naturliga utgångspunkten för en planmässig industrialisering och en strukturell förändring av det norrbottniska näringslivet. Vi framhåller i vår motion att regeringens förslag i väsentliga delar bygger på den utredning som lades fram av professor Lars Nabseth i fjol. Den utredningen är en partsinlaga från en framträdande representant för storkapitalet. Den var defensiv till sin karaktär och skräddarsydd för att passa det svenska stålkapitalets intressen. Man förutser kallt att de åtgärder som föreslås kommer att leda till minskad sysselsättning med över 4 000 personer under fem år. Här finns ingenting klart angivet om hur alla dessa skall beredas ny sysselsättning. På det planet rör sig regeringen i propositionen med synnerligen luftiga formuleringar om utbildningsprogram och andra icke konkretiserade åtgärder för att ”stärka möjligheterna för den personal som berörs att erhålla nya arbetsuppgifter”. Det låter föga betryggande för dem som nu går med hjärtat i halsgropen av rädsla för att mista sina jobb i Luleå, Oxelösund, Borlänge, Boxholm, Smedjebacken, på orterna inom gruvnäringen och på andra platser. Vad har regeringen för nya jobb att erbjuda? Jag tycker att det är ett anständighetskrav att man klargör den frågan i samband med att man lägger fram ett förslag som innebär att minst 4 000 människor inom stålbranschen blir arbetslösa. Man finner visserligen i propositionen välvilliga formuleringar om att man måste satsa på nya sysselsättningsskapande åtgärder, men utvecklingen hittills förskräcker. De svikna löftena om 2 300 nya jobb i Luleå visar vad ord kan vara värda, när det verkligen gäller. Herr talman! Det står klart att svensk stålindustri i sin helhet befinner sig i en mycket allvarlig situation. Krisen är i stor utsträckning självförvållad av den svenska storfinansen, och dess verkningar drabbar främst arbetarklassen, men också Sverige som industrination betraktad. I propositionen snuddar man vid orsaken till branschens svårigheter, men inte mycket mer. Det framhålls att andra länder har modernare produktionsutrustning och att man där i större utsträckning har gått in för stordrift och teknisk utveckling. Man nämner Japan som exempel. Ja visst, svensk stålindustri har kommit i bak vatten. Men varför? Jo, därför att det svenska stålkapitalet inte har satsat tillräckligt på uteckling utan nöjt sig med att ta hand om vinsterna under många goda år och på så sätt kört ner de svenska anläggningarna. Propositionens slutsats borde mot den bakgrunden ha blivit dels att man inom svensk stålindustri nu måste satsa djärvt på forskning, utbyggnad och en långt driven förädling för att kunna möta den internationella konkurrensen, dels att man måste ta ifrån profitörerna deras makt och ägande. Men så är icke fallet. Propositionens linje är defensiv och innebär ett avtal på storfinansens villkor, den storfinans som bär ansvaret för den nuvarande krisen. Nu har dess toppar kommit i det läget att det är lämpligt att gå samman med staten. Den tanken aktualiserades aldrig då det gick bra och man kammade in de stora vinsterna. Den överenskommelse som nu är föreslagen innebär att storfinansen smiter undan ansvaret och konsekvenserna och att staten betalar affären. Det är verkligen en magstark politik. Det riktiga vore i stället att hela branschen nationaliserades och fick en ny inriktning. Det som nu föreslås ske är bara att Stora Kopparberg, Gränges och NJA slås ihop och att delar av företageri avvecklas. NJA tilldelas rollen som råstålsproducent och blir en filial till en stor koncern. Man kommer med till visshet gränsande sannolikhet att gå vidare på den dåliga traditionella vägen när det gäller politiken gentemot NJA. Företaget tilldelas det minst lönsamma, och russinen i kakan tar andra hand om — precis som tidigare. För NJA kan det här trepartssamlaget sluta med en omfamning till döds. Domnarvets Jernverk blir av med metallurgin och skall satsa på tunnplåt, och Oxelösund får grovplåten. Vi är självfallet inte motståndare till en samordning av den svenska stålindustrin, tvärtom. Men en sådan samordning bör inte ske inom ramen för ett blandekonomiskt missfoster, där privatkapitalet de facto får ett avgörande inflytande. Staten får enligt förslaget stå för fiolerna, men utan att ha tillförsäkrat sig en majoritetsställning. Avtalet är dessutom skrivet så att de privata, när de finner det lämpligt, kan lösa ut sig ur bolaget på fördelaktiga villkor. De är sannerligen helgarderade, trots alla sina tidigare försyndelser. Arbetarpartiet kommunisterna föreslår i sin motion att hela branschen nationaliseras och att en ny, utifrån hela samhällets synpunkt genomtänkt stålpolitik utformas. Med stålbranschen avser vi också specialstålsindustrin. Allt detta bör övertas av samhället och privatkapitalet ställas åt sidan. En ny stålpolitik måste utformas så, att den blir till största möjliga nytta för de arbetande människorna och de regioner som är beroende av branschens utveckling. Det får inte innebära att bruksorter offras och att människor kastas ut i arbetslöshet. Huvudinriktningen i framtiden måste bli en långt driven förädling som ger flera arbetstillfällen på satsat kapital. Den svenska malmen måste göras säljbar och vinstgivande före export, och det var också den konstruktiva tanken bakom Stålverk 80. När det gäller den norrbottniska delen av problemkomplexet har vi förutom förslaget om återupptagande av projektet Stålverk 80 och byggandet av ett valsverk i Luleå också framhållit vikten av att man i långt högre grad än planerat använder sig av de befintliga forsknings-, utvecklingsoch utbildningsresurserna i Luleå. I en samordnad statlig stålpolitik måste resurserna för forskningsoch utvecklingsarbetet byggas ut. I Luleå finns redan den tekniska och metallurgiska forskningsstationen och nu har också SGU, Sveriges geologiska undersökning, förlagts dit. Det vore en naturlig grund för uppbyggandet av hela stålbranschens forskningsoch utvecklingscentrum. Men om det förslaget i vår motion säger utskottet praktiskt taget intet. Man uttrycker bara den fromma förhoppningen att SSAB skall ”bedriva en stor del av den långsiktiga forskning som är nödvändig för en effektiv och konkurrenskraftig handelsstålsindustri i framtiden”. Så torftigt behandlar man en av de viktigaste sektorernå när det gäller utvecklingen av den svenska stålbranschen. Vi har i vår motion helt kort tagit upp det märkliga förhållandet att medan den svenska stålbranschen har ställts på sparlåga så växer importen. Importandelen har ökat snabbt, från 35 26 1966 till 53 26 första halvåret 1977. Nog är väl detta ett barockt förhållande. Borde man inte allvarligt fundera över vilka åtgärder som bör vidtas för att få en ändring på detta förhållande. Över 50 ?6 av hemmamarknaden betyder helt klart tusentals arbetstillfällen. Vi kräver åtgärder för att begränsa importen. Det behöver inte bara betyda handelspolitiska sådana utan också åtgärder inom svensk stålindustri, så att man verkligen får fram de stålprodukter och kvaliteter som behövs för svensk förbrukning. En växande import medan svensk stålindustri håller på att gå på knä kan inte vara förnuftigt och tolerabelt. Herr talman! Den proposition vi nu behandlar är en uppvisning i nya lappverk. Den saknar helhetssyn och perspektiv. Den innebär att de arbetande och hela regioner skall ta konsekvenserna av storkapitalets misskötsel av en viktig industribransch, att man avvecklar i stället för att satsa på förnyelse. Och som norrbottning måste jag tillägga: Den utgör eti slag mot det nordligaste länet och alla de förhoppningar som tidigare knöts till Stålverk 80, mot möjligheterna till en bred industriell utveckling, arbete för alla och ett slut på kolonialpolitiken. Utgående från vår kritik och de ställda förslagen vill jag yrka bifall till vår motion 1733.

Herr talman! I motionen 1734 har s-ledamöterna på Dalabänken påtalat det starka samband som av ålder finns i vårt län mellan de två basnäringarna gruvbrytning och järnhantering. Vi har även påtalat konsekvenserna av alltför drastiska omdaningar, där s.k. enföretagsorter skulle bli synnerligen hårt drabbade. Liksom de fackliga organisationerna vid Domnarvets Jernverk inser vi det stora värdet av s.k. integrerade verk, där den malmbaserade metallurgin har sin givna plats. Det framstår klart för oss att den driftformen är starkt bidragande till en god produktkvalitet. Inte minst gäller det Domnarvets Jernverk, som helt kommer att gå över till tunnplåt, som skall användas till bl.a. vitvarutillverkning och karosseriplåt, i båda fallen med höga krav på formbarhet. Som jag uppfattat industriminister Åsling har han också påtalat nödvändigheten av samarbete då det gäller den mellansvenska stålindustrin och områdets järnmalmsgruvor. I propositionen heter det nämligen: ”Jag anser det angeläget att det kunnande som finns i Mellansverige vad gäller malmproduktion bibehålls. Det bör finnas goda möjligheter att uppnå en sådan struktur och konkurrenskraft att den mellansvenska stålindustrin utan nackdel kan förses med järnmalm från gruvor i Mellansverige. LKAB bör, om detta visar sig lämpligt, i första hand tillgodose malmefterfrågan från NJA och utlandet. Jag finner det önskvärt att Svenskt Stål och andra berörda företag i samarbete med de anställda och samhället tar initiativ till en långsiktig planering av den mellansvenska gruvindustrins struktur. Jag bedömer det vara av särskilt intresse att en undersökning görs av samordningsfördelarna inom gruvindustrin i Mellansverige.” Vi är många som med intresse avvaktar hur industriministern skall följa upp sitt uttalande. Utskottet uttrycker sig något mera försiktigt. I dess skrivning talar man om användande av ”inhemsk malm och ämnen som tillverkas inom landet”. Jag anser det skäligt att man i första hand nämnt den mellansvenska malmen när det gäller stålverken i motsvarande område, av den enkla anledningen att Mellansveriges metallurgi hittills byggts upp och anpassats efter den. Ett enda exempel: Grängesgruvan antas ha en leveranskapacitet av ca 2,2 miljoner ton järnmalm, varav 0,5 miljoner ton förväntas gå till Oxelösund och 1 miljon ton till Domnarvet. Så händer det i sämsta fall att Domnarvets behov av malm upphör och ingen ny storköpare av malm uppträder. Det är ju helt klart att en dylik situation blir katastrofal för gruvan och gruvsamhället. Föratt klara konsekvenserna av en sådan utveckling behövs, som vi krävt i vår motion, ett näringspolitiskt program för handelsstålsindustrin med klara regionalpolitiska målsättningar. Dessa måste preciseras och föreläggas riksdagen. Givetvis måste då all hänsyn tas till de nuvarande ståloch gruvorterna. Framför allt får inga avgöranden träffas i slutna styrelserum över huvudet på de anställda och allmänheten. Vi måste ha en offensiv inställning, slåss för stålindustrins framtid och dess plats i näringslivet. Ini bilden kommer naturligtvis också de mindre handelsstålverken. Vi har två av dem i Dalarna. Det ena är Smedjebackens Valsverk, som har ca 1 100 anställda och svarar för ungefär hälften av industrisysselsättningen inom Smedjebackens kommun - ett i stort sett välskött bruk med nyinvesteringsplaner. Granne är Ludvika kommun, som har sysselsättningssvårigheter inom gruvnäringen, ett förhållande som gör att arbetstillfällena inom den länsdelen inte får minska. Det andra mindre handelsstålverket är Horndal i Avesta kommun, en kommun som också dras med arbetslöshet. Horndal har berörts tidigare under debatten. Som också sagts tillhör det Fagerstakoncernen men har under några år arrenderats av Boxholm. Arrendatorn vill nu lägga ner tillverkningen, men befolkningen kämpar tappert emot. Bruket vägrar att dö. Vid ett stort möte lördagen den 1 april antogs ett uttalande som manifesterar livsviljan. Uttalandet har redan omnämnts, så jag skall avstå från att orda mera om det. I stället vill jag konstatera att bruksarbetarna i Horndal är bärare av en omvittnad stolt tradition, när de säger ifrån åt arbetsgivarna. Alla som erinrar sig något om arbetarrörelsens historia vet hur LO-kassören och stadsfullmäktiges ordförande i Stockholm Johan-Olov Johansson brukade skildra brukssamhället Horndal och dess befolkning. Det kan tilläggas att Horndal och Avesta kommun inte heller tål att förlora ytterligare arbetstillfällen. Jag instämmer i Kjell-Olof Feldts vädjan till regeringen beträffande Horndal. I den socialdemokratiska länsmotionen har vi pekat på behovet av att omförhandla avtalet om SSAB. Vi tillhör alltså dem som Bengt Sjönell tidigare under kvällen betecknade som snusförnuftiga och efterkloka personer. Omförhandling är för mig en rimlig begäran, som kändes ändå rimligare när man i TV på lördagskvällen såg och hörde Hans Werthén demonstrera den privatkapitalistiska synen på företagens inbördes affärer. Det gällde Elektrolux” inställning till eventuellt inköp av Järnförädling i Hälleforsnäs. ”Vi vill inte betala någonting för tillgångar som ger brakförluster”, var Werthéns kommentar. Nu undrar jag och många med mig: Vilken syn hade han som ordförande i Gränges” styrelse, när förhandlingarna drevs om Oxelösunds ingående i SSAB, när svenska folket skulle betala och Gränges räddas från konkurs? Reservanterna betecknar det som en utmanande överföring av värden från staten till privata intressenter. Hur är det med affärsmoralen i den högre privatfinansiella skolan? Som en tredje punkt i den nämnda motionen kräver vi att till SSAB överföres den kraftproduktion inom Stora Kopparberg och Gränges som krävs för ståltillverkningen. Det är huvudsakligen kraftbehovet vid stålverk och gruvor som anförts som skäl när företagen fått tillstånd att bygga sina vattenkraftstationer. Nu är regeringen beredd att låta företagen peta russinen ur kakan, dvs. från affären undanta kraftverken, som alltid går med vinst. Ett gammalt företag som Stora Kopparberg har naturligtvis kommit över stora delar av sina skogar på ett ännu lättvindigare sätt. Det har i många fall rört sig om rekognitionsskogar, dvs. kronoskog som överlåtits till hyttor och hammare, vilka nu sedan länge är nedlagda. Det vore lätt att ta till hårda ord om de förhandlingsresultat som lett fram till SSAB. Jag skall uttrycka det så att det är utomordentligt svårt för befolkningen vid bruk och gruvor att förstå varför man skall betala bra för det som de senaste åren körts ner till förlust samtidigt som man avstår från att fånga in i köpet det som ger goda vinster. Angelägnast är dock att turerna kring tillblivelsen av SSAB slutregleras på sådant sätt att jobben i våra bruksoch gruvsamhällen räddas och befolkningen åter med trygghet och tillförsikt kan se framtiden an. Domnarvets Jernverk fyller 100 år detta år; det har tidigare åberopats här från talarstolen. De båda andra handelsstålverken i vårt län är äldre, men erfarenheten av bergshantering och yrkeskunskapen i Bergslagen sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden. Den borgerliga regeringen och den borgerliga majoriteten tar på sig ett stort ansvar om detta som mödosamt byggts upp under lång tid skulle komma att raseras. De socialdemokratiska reservationerna i näringsutskottets betänkande täcker i huvudsak in vad vi föreslagit från Dalabänken i motionen 1734. Därför ber jag att få yrka bifall till nämnda reservationer.

Herr talman! Den omvälvande förändring av strukturen inom den svenska stålindustrin som nu förestår har tornat upp stora orosmoln över många orter i vårt land. Jag vågar påstå att i Dalarna finns det risk för att denna strukturomvandling kommer att få särskilt djupgående sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitiska konsekvenser. Detta hänger samman med tre förhållanden som jag något skall beröra. Det första är att Dalarnas bebyggelseoch industristruktur har sina rötter mycket långt bakåt i tiden. Framväxten av hyttor och bruk ägde rum långt före den egentliga industrialiseringen av vårt land. De många stora och små verken och industriorterna i övrigt har vuxit upp kring denna månghundraåriga tradition av bergsoch järnhantering. Men i en tid av hårdnande konkurrens, som framtvingar sammanläggningar av industrienheter och koncentration av produktion för att ta till vara stordriftens fördelar, utsätts de många små orternas ensidiga inriktning av sysselsättningen för en plågsam process att skapa ett nytt underlag för sysselsättning och utkomst. Det är väl tyvärr tveksamt om det kommer att gå på alla håll. Det andra är den för sysselsättningen på många orter i Dalarna avgörande kopplingen mellan stålverken, framför allt metallurgin i Domnarvet, och gruvnäringen i länet. Räknar man in stålverken, gruvnäringen och till dessa hörande underleverantörer av olika produkter i länet är tiotusentals människor berörda. Inom hela denna sektor av länets näringsliv har under årens lopp vuxit fram ett nät av produktionsfördelning och samverkan syftande till ett gott utnyttjande av råvaror och den mycket stora kunskap som finns på de olika företagen. Den tredje faktorn är de risker för de mindre handelsstålverken i länet som bildandet av SSAB kan innebära. Horndalsverket med över 200 anställda kan komma att dömas ut, och då förestår ett besvärligt och intensivt arbete för att i görligaste mån klara sysselsättningen på denna ort, vars lokala arbetsmarknad står inför ett sammanbrott genom den samtidiga nedläggningen av ASSI:s såg. Herr talman! Låt mig mot denna bakgrund närmare kommentera dessa tre aspekter på det ärende vi nu har att ta ställning till. Under en följd av år drev den förra regeringen en ganska hårdhänt politik, vars innebörd var att arbetskraften i betydande utsträckning skulle anpassa sig till förändringen av näringslivet och alltså röra sig. Bakom detta låg en filosofi om att företag som inte kunde betala löner enligt den solidariska lönepolitikens standard skulle slås ut och arbetskraften söka sig till de delar av näringslivet som kunde betala sådana löner och som var stadda i utveckling. Denna politik fick framför allt i Norrbotten sådana konsekvenser att socialdemokratin fick tänka om. Detta omtänkande tog sig uttryck i satsningen på Stålverk 80, en satsning som har blivit mycket dyrköpt för det svenska folkhushållet. Det må väl inte anses uppseendeväckande att det vid behandlingen av de problem som den mellansvenska ståloch gruvnäringen nu står inför uppmärksammas att satsningen på Stålverk 80 bidragit till de problem som handelsstålverken i Mellansverige står inför. För att jag inte skall bli missförstådd på denna punkt vill jag gärna stryka under att en satsning på livskraftig industri i Norrbotten utgör en angelägen samhällsuppgift. Men det ter sig orimligt att denna satsning får sådana konsekvenser att motsvarande industri i Mellansverige får svårigheter och att man följaktligen flyttar arbetslöshet från en landsända till en annan. Mot bakgrund av den filosofi om arbetskraftens rörlighet som socialdemokraterna tidigare lanserade ter sig en del yttranden som förekommit från socialdemokratiskt håll den senaste tiden något märkliga. Jag har i annat sammanhang givit uttryck för tanken att när man genomför en så omfattande strukturomvandling som den vi nu diskuterar kan inte vartenda arbetstillfälle på varenda ort i landet behållas. Det ter sig som en omöjlig målsättning. En hel annan sak är att arbetsmarknadspolitikens hela arsenal av vapen för att åstadkomma ny sysselsättning och underlätta övergången skall utnyttjas med all den kraft som går att uppbringa. Men ändå synes företrädare för socialdemokratin nu resa landet runt och på olika krisorter utlova bibehållen sysselsättning om socialdemokratin kommer till makten 1979. I Horndal gav Olof Palmet.ex. uttryck för detta när han sade: ”Det finns inget skäl att lägga ned Horndal i dag. Vi skall bekämpa nedläggningen. Där har ni mitt fulla stöd.” Herr talman! Horndals nedläggning förutsågs redan i länsplanering 74 från länsstyrelsen i Kopparbergs län och ansågs i Lars Nabseths utredning i både maxioch minialternativen inte kunna räddas. Även om jag tycker att företagsledningen när det gäller beslutet om nedläggning av Horndalsverket borde ha avvaktat resultatet av det uppdrag som Arne Geijer har kan jag inte realistiskt se att strukturen på de mindre handelsstålverken i landet fullt ut kan bibehållas som den ser ut i dag. Också det löfte socialdemokratin ställt ut om en fortsatt satsning på Stålverk 80, om den kommer till makten, är ett löfte som jag tycker befolkningen som är beroende av stålnäringen i Mellansverige skall uppmärksamma. Det finns uppenbarligen inom överskådlig tid en yttersta gräns för vad det här landet företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt kan bära upp i form av stålproduktion. Den gränsen är i dag passerad. Skall en ytterligare kraftig satsning komma till stånd i Norrbotten inom stålområdet måste det med nödvändighet få konsekvenser för den mellansvenska stålnäringen. Herr talman! I propositionen erinras om det starka sambandet mellan de mellansvenska gruvorna och stålverken. Detta samband har, som jag tidigare nämnde, mycket stor betydelse för sysselsättningen i den här regionen. I framtiden torde malmexporten från dessa gruvor bli reducerad, och därigenom kommer de mellansvenska gruvorna att i stort sett helt vara hänvisade till de mellansvenska stålverken. I propositionen är föredragande statsrådet väl medveten om detta sammanhang. Han uttalar att gruvhanteringen har gamla traditioner främst i Bergslagen och att den har haft stor betydelse för utvecklingen av regionens näringsliv. Han anser det angeläget att det kunnande som finns i Mellansverige vad gäller malmproduktion bibehålls och att det bör finnas goda möjligheter att uppnå en sådan struktur och konkurrenskraft att den mellansvenska stålindustrin utan nackdel kan förses med järnmalm från gruvor i Mellansverige. LKAB bör om det visar sig lämpligt, säger han, i första hand tillgodose malmefterfrågan från NJA och utlandet. Detta är ett viktigt uttalande som får än större tyngd genom att näringsutskottet också betonar vad industriministern här anfört. För Dalarnas del har dessa uttalanden stor betydelse, och ledningen för SSAB bör noggrant värdera fördelarna i form av kunnande, erfarenhet, transportkostnader m.m. som ligger i denna gruvnäring. Priset för handlingsfrihet vad gäller metallurgin i Domnarvet synes vara mycket liten, kostnaderna för en nedläggning däremot enorma. När det gäller de mindre handelsstålverken är likaså både propositionen och utskottsbetänkandet i sina formuleringar skarpa på denna punkt. Åtgärder som SSAB vidtar som ett led i sin strukturomvandling får inte utformas så, heter det, att de leder till väsentliga svårigheter för de mindre verken. Det statliga engagemanget inom handelsstålsindustrin i form av SSAB får alltså inte medföra att mindre handelsstålverk slås ut och problem sålunda flyttas från en ort till en annan. Utskottet ger här sitt stöd till en motion av Anna Wohlin-Andersson och Per-Olof Strindberg om stöd till de mindre handelsstålverken för att underlätta den anpassning till den förändrade strukturen som är nödvändig. Herr talman! Oron i Dalarna och på många andra håll i vårt land inför den omvandling som förestår är inte bara förståelig eller naturlig. Alla hyser vi medkänsla med de människor som nu ser en livsform och en lång industritradition i sin hemort hotas. Detta hot har inte sin orsak i det som man här under debatten stundom pekat på: en konflikt mellan arbete och kapital. Hotet har sin grund i en konflikt mellan olika värderingar av välstånd och trygghet. Frågan gäller ofta om trygghet ligger i att bo på en viss ort eller i att arbeta i en näring som ger trygghet genom sin industriella expansionskraft. Här bryts industripolitiska och socialpolitiska värderingar hos människorna, och också hos oss här i kammaren. Jag har svårt att inse att en diskussion om den oftast helt föråldrade konflikten mellan arbete och kapital skulle kunna ge något bidrag till den för framtiden avgjort mer väsentliga diskussionen om vilken trygghet vi vill ha. Ligger verkligen tryggheten för människorna i en konservering av en olönsam och svag industri? Eller ligger tryggheten i ett dynamiskt och utvecklande näringsliv som bygger på ny forskning, ny teknik och ny produktionsinriktning, som vi alla tycks vara överens om att vi måste satsa på? Detta, herr talman, är enligt min mening den avgörande frågan om vi ser på vårt lands utveckling i ett bredare perspektiv.

Herr talman! Det är många på Dalabänken som i dag har pratat Horndal och intygat sin vilja att på alla sätt bidra till att sysselsättningsproblemen där kan lösas. Jag tror att det är första gången som en borgerlig ledamot i kammaren ställer sig upp och så varmt talar för Horndal och problemen där. Jag hade, herr talman, i det här läget tänkt stryka mig därför att i stort sett har det mesta blivit sagt. Men för en liten stund sedan fick jag genom kontakt med den lokala fackföreningen i Horndal reda på att Boxholms styrelse i dag på eftermiddagen varslat 33 anställda vid valsverket i Horndal om uppsägning från den 1 oktober 1978 och 133 anställda — de resterande — från den 1 maj 1979. Detta innebär att dånet från stålugnarna och bullret från valsverket då tystnar och att en mer än 325-årig brukstradition går i graven. Regeringen, industriministern och de borgerliga ledamöterna här i kammaren må förlåta människorna i Horndal om de därefter inte känner någon som helst tilltro till det privata näringslivets sociala ansvar, ett ansvar som man från regeringens sida tillmäter och har tillmätt så stor betydelse. Det är självklart att tystnaden också sprider sig över detta väl utvecklade samhälle samtidigt som bruket tystnar. Om man dessutom tillägger att Avesta kommun i vilken Horndal ingår under de senaste tio åren förlorat över 2 000 jobb, så kan var och en förstå den oro som råder. Samtidigt som Boxholm varslar meddelar man självklart också motiven. För det första är det vikande lönsamhet under konjunktursvackan. Förlusten under år 1977 låg på exakt 2 107 000 kr. och inkluderar arrendeavgiften till Fagersta för själva fabriksanläggningen, vilken då låg på 2 000 000 kr. Det är alltså inga stora pengar det handlar om för att driften skall kunna fortsätta där. Det är små pengar jämfört med de miljoner det kostar att försöka skapa ersättningssysselsättning och att framför allt ge de människor som bor där en acceptabel social och ekonomisk standard. För det andra gäller det en omstrukturering inom stålindustrin. Här vill jag i likhet med Kjell-Olof Feldt beteckna Boxholms beslut som ingenting mindre än en skandal, detta med tanke på att just dessa frågor f. n. är under utredning. Arne Geijer kan efter sin utredning beräknas komma med ett förslag som leder till resultat kanske redan det här året, och senast under nästa år. De människor som bor på dessa stålorter är av ett segt släkte och ger inte upp i första taget. De är beredda att kämpa till sista blodsdroppen för att få behålla sina jobb även om moståndet är mäktigt och stödet från regeringen hitintills varit mycket ringa. Så sent som förra lördagen hölls en stor demonstration i Horndal, vilket flera ledamöter har nämnt. Det blev en mäktig manifestation. Samtliga riksdagsledamöter från Kopparbergs län var kallade — de flesta ställde upp. Vi har hört att man på det mötet antog ett uttalande i vilket även de borgerliga ledamöterna instämde. Karl Boo har tidigare i kväll redogjort för innehållet i uttalandet. Karl Boo är inte vem som helst inom centerpartiet. Det är en stor, betydande man.

Därefter får man eventuellt besluta om en nedläggning om det visar sig att det inte finns någon framtid för bruket i Horndal. Det tror jag också att människorna i Horndal är beredda att acceptera under förutsättning att regeringen, de ansvariga, innan beslutet verkställs finner någon form av ersättningssysselsättning. I övrigt vill jag bara instämma i vad Kjell-Olof Feldt tidigare har sagt.
Herr talman! Jag skall inte tacka för det förtroende som vännen Åke Green har för min förmåga att nå resultat i det läge Horndal nu har hamnat i. Jag begärde ordet för att erinra om att det även tidigare i denna kammare har uttalats en ordentlig viljeinriktning att Horndal som samhälle måste räddas. Detta hade jag tillfälle att göra redan 1975 då ASSI tog sitt beslut att lägga ned sågen. Jag ville bara erinra om detta och säga att den dåvarande industriministern inför kammaren lovade att han skulle se till att det beslutet inte skulle få effektueras på det sätt som ASSI hade tänkt sig. Vi vet resultatet.
Herr talman! Alla känner väl till att den förre industriministern, av kända skäl, aldrig fick tillfälle att uppfylla sitt löfte. Karl Boo behöver inte tacka mig. Han kan i stället visa sin tacksamhet genom att — kanske redan i morgon förmiddag — ta kontakt med industri ministern och försöka få honom att mycket snabbt börja agera. I och med att varslet är lagt förstår Karl Boo, liksom alla andra, att det brådskar.
Herr talman! Jag vill erinra om att den förre industriministern hade ett år på sig, men det hände ingenting under hela det året. Till slut vill jag understryka vad många tidigare sagt, att det är viktigt att åtgärder vidtas för att klara Horndal ur den svåra situation som de anställda där och samhället har råkat i. Jag tycker det är riktigare att säga att vi alla skall hjälpas åt för att kunna nå positiva resultat i det avseendet. Jag tycker att det är litet märkligt att man från socialdemokraterna ofta hör att de genom att de kommit i minoritet inte har något inflytande på någonting inom svensk politik. Det är väl ändå att undervärdera sina möjligheter att verka i samarbete med andra partier.
Herr talman! Även om det kan riktas stark kritik mot väsentliga delar av handelsstålspropositionen finns det ändå anledning att känna viss tillfredsställelse. Ett samlat grepp har dock tagits över stora delar av branschen, och detta bör medges även om man självfallet hade önskat att det inte till någon del hade fått vägledas av syften som är naturliga för en borgerlig regering men främmande för ett socialdemokratiskt synsätt. Något som har varit bra har varit det samlade fackliga agerandet under förberedelserna för beslutet. Det har påverkat förslaget i positiv riktning. Det bör erkännas trots att det förslag som nu underställs riksdagens beslut har brister som bara kan korrigeras genom ett bifall till de socialdemokratiska reservationerna. Något som vi socialdemokrater är angelägna att framhålla är att optimismen och framtidstron måste återvinnas. Inte minst den svenska stålindustrin kan tvärtemot den modstulenhet som regeringsförslaget andas bedömas som en bransch med goda framtidsutsikter. Den nuvarande lågkonjunkturen hos avnämarländerna och här hemma kommer inte att bestå i evighet, och man behöver inte ha sett sig särskilt mycket omkring i världen för att se behoven av produkterna. Bland de nu aktuella stålorterna känner jag naturligtvis Oxelösund bäst. Jag vet att där finns ett omfattande kunnande, både hos företaget och dess anställda och i den samhälleliga basorganisationen, som tillsammans med goda geografiska förutsättningar bör kunna ge ett gott utgångsläge. Investeringsprogrammet bör därför så snart som möjligt få göras större än i regeringens förslag. En långsiktig planering bör få syfta till ökad kapacitet och förbättrad konkurrenskraft, detta också för att medverka till ett minskat importberoende när det gäller stålprodukter. De företagsekonomiska bedömningarna bör kompletteras med en samhällsekonomisk utvärdering av den roll som stålindustrin ånyo kan komma att spela för en industriell utveckling i Sverige. För att nå målen krävs djärvhet och framtidstro — det är inte minst nödvändigt när det ser mörkt ut. Att det ser mörkt ut i Södermanland just nu har vi haft anledning att tala om flera gånger under denna riksdag. Jag har i min hand ett jämnt en vecka gammalt nummer av den utmärkta länstidningen Folket och läser följande rubriker på ett enda uppslag: ”Förtvivlan i Hälleforsnäs. Tre dagar kvar och ingen vet någonting.” — ”Tjänster dras in vid snickeri i Sparreholm.” — ”Stopp 17 april vid Saab i Nyköping.” —” Nästa år är allt slut i Buskhyttan — 20 mister sina arbeten”. Det enda som inte är dystert på de två sidorna är en Domusannons om Nilsjohans glada köksparad. Så här är det mer eller mindre varje dag. De stora industriproblem som vi har diskuterat här i kammaren under detta arbetsår har gällt fyra branscher: specialstålet, handelsstålet, gjuterierna och teko. Som det enda länet i landet har Sörmland drabbats av alla fyra problemen. Länet skulle ”gå på alla fyra” , om dagens solnedgångsrapport om att en reducering av sysselsättningen vid Oxelösunds Järnverk med 1000-1 500 arbetstillfällen utöver tidigare prognostiserade vore att motse. Nu ger de kontakter jag har haft vid handen att det inte finns realism bakom uppgiften. Man har möjligen fått tag på något oauktoriserat räkneexempel, som förhoppningsvis också har missförståtts. Som läget totalt sett är i länet och regionen får helt enkelt inte utvecklingskraften i SSAB-företaget Oxelösunds Järnverk svältfödas! Denna industri måste få utvecklas, och inte trampas ner. Järnverket har nu 3 700 anställda. Företaget svarar för 80 96 av industrisysselsättningen i kommunen och tillsammans med övriga Grängesföretag för omkring 50 96 av den totala sysselsättningen. Det har följaktligen utomordentligt stor betydelse för orten. Större delen av befolkningen är — direkt eller indirekt — beroende av sysselsättningen vid järnverket för sin utkomst. I mitten av 1979 beräknas personalstyrkan vara nere i 3400 enligt handelsstålsutredningens beräkningar, och enligt andra beräkningar blir den lägre. Redan under 1977 har 275 arbetstillfällen gått förlorade. Trenden slår också mot serviceföretag, som beräknas få dra ner arbetsstyrkan med ett par hundra anställda. Kommunen bedömer följaktligen sysselsättningsutvecklingen som oroande. Med den redovisade vikande sysselsättningen i kommunen skulle till mitten av 1980-talet behövas ca 1000 nya arbetstillfällen om nuvarande sysselsättningsgrad skall kunna bibehållas. Vad en oparerad sysselsättningsminskning skulle innebära, inte minst för ungdomen, inser alla. Det är att märka att ungdomskullarna som en följd av tillströmningen av yngre arbetskraft under 1960-talets snabba expansion är onormalt stora i Oxelösund. Vi sörmländska socialdemokrater förutsätter därför att statsmakterna stöder strävan till nyskapande produktion och utvecklande av nya företag på orten och i regionen. I det sammanhanget är det positivt att de fackliga organisationerna vid SSAB-bildandet har kunnat förhandla fram en beaktansvärd grundplåt till ett lokalt investmentbolag. Försörjningsbasen är dock järnverket. I den socialdemokratiska Sörmlandsmotionen har vi funnit det angeläget att framhålla hur viktigt det är att den mellansvenska gruvindustrin kan bibehållas, att metallurgin i Oxelösund får utvecklas och att det också satsas på ny verksamhet för att skapa arbetstillfällen. Möjligheten att behålla och utveckla stålbranschens produktionsresurser måste bedömas som god. Gjorda investeringar möjliggör rationell drift i hela produktionskedjan. De största mellansvenska gruvorna är väl rustade för rationell drift. Transportmöjligheterna på TGOJ-banan är goda och ekonomiskt fördelaktiga. I Oxelösund finns ett modernt stålverk samt hyttor, sinterverk och koksverk. Det är anläggningar som genom hög effektivitet och låga kostnader medverkar till den svenska stålindustrins konkurrenskraft på sikt. Läget vid kusten är inte bara angenämt utan ger också perfekta transportmöjligheter för såväl råvaror som halvfabrikat och färdigprodukter. I företag, fackföreningar och kommun finns det människor som kan och vill, och det är det viktigaste av allt. Det finns alltså goda förutsättningar att vända en neddåtböjande kurva uppåt. Ingen regering bör ha råd att avstå från att bygga på sådana förutsättningar.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att bildandet av Svenskt Stål AB är en nödvändighet för att få till stånd en samordning av den svenska handelsstålsindustrin. Men i det nu lagda förslaget finns många allvarliga brister som måste rättas till. Själv har jag inga förhoppningar om att dessa justeringar görs under en borgerlig regering och en borgerlig majoritet i denna kammare, men i en framtid med en socialdemokratisk regering kommer detta säkerligen att vara möjligt. Den ekonomiska uppgörelse som ligger till grund för bildandet av SSAB och som regeringen accepterat innebär att de privata aktieägarna får full kompensation medan skattebetalarna får bära hela bördan i den finansiella rekonstruktionen. De privata aktieägarna i Gränges och Stora Kopparberg kommer inte att bidra med investeringskapital för SSAB:s räkning, men ändå garanteras man ett 50-procentigt ägande i det nya stålbolaget. Detta förhållande understryker det faktum att regeringens förslag till bildande av SSAB innebär ett nytt steg i den politiska högervridning som landet tvingats in i efter valet 1976. Löntagarna får ta stötarna i strukturomvandlingen medan de privata aktieägarna sitter kvar i orubbat bo. Vidare klargör regeringen genom sitt förslag en ytterst pessimistisk och negativ syn på handelsstålsindustrins framtid och utvecklingsmöjligheter. Under de förhandlingar som förts inför SSAB:s bildande angavs först investeringsramen till 3,8 miljarder. Den blev sedan nedbantad till 2,8 miljarder för den kommande femårsperioden. Det är inte att undra över att den s.k. strukturgruppen inom SSAB, som nu försöker samordna den framtida produktionskapaciteten, i fackliga kretsar anses ha ett nästan omöjligt arbete. Som ett exempel på hur kapitalintensiv stålindustrin är kan nämnas att ett nytt bredbandvalsverk i dag kostar mellan 2,6 och 3 miljarder, alltså ungefär lika mycket som regeringen föreslår under hela den kommande femårsperioden. Av detta exempel förstår var och en att den föreslagna investeringsramen är helt otillräcklig. I de förhandlingar som skett inför SSAB:s bildande har de fackliga organisationerna från de olika stålorterna getts möjlighet att medverka. Men det har inte skett på det sätt som industriministern här tidigare i dag försökte ge sken av, när han framställde de olika fackliga representanternas roll i förhandlingarna. Genom att regeringen nedbantat investeringsramen från 3,8 till 2,8 miljarder under de närmast kommande åren har de fackliga organisationerna ställts i ett ytterst svårt läge, bl.a. när det gäller att medverka i utformningen av bolagets struktur. Det är vidare ytterst viktigt att slå fast att de fackliga organisationerna, arbetare och tjänstemän i de olika stålorterna, inte fått vara med och bestämma företagets ägandeförhållande. Om så varit fallet hade man inte tolererat att privatkapitalet fått så stort ägande i det nya stålbolaget: Med säkerhet hade då det privata ägandet begränsats med hänsyn till den verkliga vilja som de privata ägarna har när det gäller att ställa upp och investera för framtiden i produktionsutrustning m.m. Det är också viktigt att slå fast att de fackliga organisationerna inte fått den garanterade trygghet som de eftersträvat för de anställda i de olika orterna inför framtiden. De fackliga organisationernas möjlighet att påverka förhandlingarna inför bildandet av SSAB har sålunda begränsats. Regeringen har på olika sätt spelat över facken genom olika ramar som satts upp efter politiska beslut i kanslihuset. Den kanske viktigaste begränsningen av fackens möjlighet att påverka SSAB:s utformning är förmodligen den snäva investeringsramen. Om den svenska stålindustrin skall kunna konkurrera på ett effektivt sätt måste betydligt större insatser göras på investeringssidan under de kommande åren. En offensiv utveckling måste till för att sysselsättningen skall tryggas på de olika stålorterna i landet. Planeringen måste ges en långsiktig inriktning, som gör det möjligt att minska den stora importen av järnoch stålprodukter. Oron och osäkerheten inför framtiden har ökat bland de ca 20 000 anställda ideoolika stålorterna i landet. Främst kanske detta gäller de anställda vid NJA i Norrbotten, eftersom norrbottningarna i större utsträckning än befolkningen i de övriga delarna av landet fått känna av verkningarna av den högerpolitik som regeringen för. Norrbotten, länet vars dominerande industrisysselsättning bärs upp av de statliga basindustrierna — däribland NJA. Länet, som i privatkapitalets kortsiktiga lönsamhet aldrig fått en rejäl chans att utvecklas på grundval av sina egna rikedomar: skogen, elkraften och malmerna. Länet, där befolkningen på ett brutalt sätt fått lära sig att solidaritet kan vara enkelriktad och betyda att man får dela med sig av råvarutillgångarna utan att få någon ordentlig återbäring i form av arbete och trygghet. Under de första åren på 1970-talet kunde en ordentlig ljusning skådas i länets utveckling genom offensiva insatser av den dåvarande socialdemokratiska regeringen i de statliga industrierna, främst NJA i form av Investeringsprogram 70-71. Därefter följde beslutet om Stålverk 80 år 1974, som förändrades 1976 och som samma år indelades i tre etapper. I och med dessa satsningar började människorna återfå tron på framtiden och möjligheten till arbete och utkomst i det egna länet. Under dessa år skapades tusentals nya arbetstillfällen i länet, främst i kustregionen. Det riksdagsbeslut som togs 1974 garanterade också 2 300 nya jobb till Luleå. Även efter den förändrade inriktning som Stålverk 80 fick 1976 fanns det anledning till en optimism och till framtidstro på förädling av länets råvaror på hemmaplan. Den stora förändringen kom 1976. Då fick landet en ny regering. De borgerliga tog över. Övertron på privatkapitalets förmåga att klara sysselsättningen började alltmer driva den svenska politiken åt höger. Det förslag som lagts fram om bildandet av SSAB bekräftar detta. En anledning till den ökande oron för NJA:s framtid bland de anställda är avsaknaden av initiativ från regeringens sida för att förverkliga riksdagsbeslutet om 2 300 nya jobb till Luleå. Att borgerliga vallöften tycks vara till för att till stor del svikas efter en valseger har allt fler människor i vårt land kommit till insikt om. Men tänker nu också de borgerliga underlåta att se till att redan fastställda riksdagsbeslut verkställs? Det är en fråga som jag ställer till de borgerliga representanterna i denna kammare. När tänker ni ta något initiativ för att beslutet om 2 300 nya jobb till Luleå inplaneras i SSAB:s framtida inriktning? Under de år de borgerliga satt i oppositionsställning talade man ofta i vackra ordalag om hur man ville utveckla NJA. Ett exempel på detta kan tas ur riksdagsdebatten 1976, närmare bestämt den 1 juni, då stålverket i Luleå debatterades. Då talade centerns företrädare herr Sjönell om hur det partiet såg på NJA:s utveckling. Han anförde: ”Vi har inom centern fastslagit tre ting som vi är beredda att satsa på, och dem tänker vi också satsa på med hundraprocentig energi. För det första vill vi vara med om att bygga ett metallurgiskt centrum i Luleå. För det andra anser vi att satsningen på NJA är en nyckelsatsning av utomordentlig betydelse i sammanhanget. NJA måste moderniseras, upprustas och förbättras. Den utbyggnaden skall utföras på sådant sätt att vidareförädling i hela övre Norrland underlättas.” Det var alltså vad centern tänkte satsa på med hundraprocentig energi. Visserligen är inte centerpartiet direkt känt för att uppfylla sina löften vad beträffar energin, men nu återstår att se om man också tänker svika de löften man gett Norrbotten, bl.a. Luleå, alltså 2300 nya arbetstillfällen. Jag förväntar mig att centerns företrädare kan svara på när detta riksdagsbeslut skall förverkligas. Inför valet 1976 lovade partiet 400 000 nya jobb. Nu kräver Luleå och Norrbottens län som helhet i första hand endast en bråkdel av dessa jobb. De borgerliga har sedan de kom i regeringsställning alltmer visat en passiv inställning till strukturförändringarna i vårt land. Detta präglar nu också förslaget om Svenskt Stål AB. De borgerliga politikerna vägleds i sitt handlande av högervridna kapitalistiska värderingar. Övertron på privatkapitalets förmåga att klara den kris som nu drabbat landets stålindustri förtydligas genom regeringens förslag. Det helstatliga NJA privatiseras till 50 96 utan någon som helst fastslagen utveckling. Allt fler anställda i detta företag liksom i andra stålföretag som berörs av bildandet av det nya stålbolaget undrar nu vad som kommer att hända med jobbet och tryggheten i framtiden. Löftena från de borgerliga har varit många, och jag har redan gett exempel på hur centerns företrädare i denna kammare strödde löften om NJA:s framtid före valet:1976, men efter valet, närmare bestämt den 10 december 1976, kunde man: här i ett debattinlägg från industriministern höra löften om att de resurser som skulle ha satsats på Stålverk 80 skulle styras till andra projekt i Norrbotten. Det är kanske värt att erinra kammaren om att de resurserna rörde sig om 10 miljarder. Jag vet inte om industriministern vid det tillfället reflekterade närmare över vad hans löfte innebar. Men lova är en sak och handla en annan. Norrbottningarna väntar fortfarande på att handlingsförlamningen på borgerligt håll skall släppa och att löftena på något sätt skall uppfyllas. Arbetarna och tjänstemännen vid NJA förväntar sig klart besked om när regeringen tänker uppfylla de här löftena. Herr talman! I vår motion 1743 hemställs att SSAB skall åläggas att förverkliga riksdagsbeslutet om ett metallurgiskt centrum i Luleå med 2 300 nya jobb. Motionen följs upp i de socialdemokratiska reservationerna till vilka jag härmed yrkar bifall.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har tidigare under debatten utvecklat vänsterpartiet kommunisternas principiella syn på stålpolitiken och vår kritik mot den utformning som denna politik fått, såväl tidigare som i den proposition som bildar underlag för dagens riksdagsdebatt. Jag vill använda min taletid till att något utförligare beröra de speciella regionalpolitiska aspekterna på denna fråga för Norrbottens del. Och jag vill börja med ett citat. ”Norrbottens historia uppvisar en rad bakslag när det gäller förädlingen av länets råvaruresurser. Detta förhållande får i första hand förklaras av ekonomiska krafter utanför länet som ser på Norrbotten som i första hand en råvaruleverantör.” Detta kalla konstaterande görs i skriften Fakta om Norrbotten. Och det besannas återigen i det som planeras ske med Norrbottens Järnverk, eller SSAB i Luleå. I det sammanslagna företaget tilldelas Luleåverket rollen som råvaruleverantör, och med det uteblir förädling och nya jobb — detta som just skulle kunna göra järnverket i Luleå till en motor i Norrbottens industriella utveckling. I kampen för Norrbottens framtid är vpk:s huvudlinje sedan länge att staten skall stå för en integrerad gruv-, järnoch stålindustri. Vi följer med det kravet upp linjen från den socialiseringskonferens som arbetarrörelsen i Norrbotten genomförde i Luleå år 1919. Den stod helt bakom kravet om ett statligt järnverk för att tillvarata den norrbottniska järnmalmen. Så kom då efter åtskilliga turer Norrbottens järnverk till stånd, och sedan dess har kampen ständigt gällt verkets fortsatta utbyggnad och krav om vidareförädling av verkets produkter. Storfinansen och dess politiska företrädare har envetet motsatt sig en sådan utveckling. Men aktiviteten i Norrbotten har gett kraft åt kraven och resulterade slutligen i planerna på Stålverk 80, något som hälsades som ett avgörande steg mot verklig utbyggnad av NJA. Det hälsades också som en god grundval för industriell utveckling i det övriga länet. Just detta har vi från vpk:s sida hela tiden betonat. Stålverk 80 såg vi inte som enbart råvaruproducent, utan det skulle utgöra grundvalen för en omfattande förädling, satsning på verkstadsindustri och manufakturering. Glädjen över 1974 års riksdagsbeslut förbyttes snart i besvikelse. Efter en socialdemokratisk s.k. modifiering av stålverksplanerna kom den borgerliga skrotningen. De som slagits för NJA:s utveckling kan konstatera att man är tillbaka i utgångsläget — med den skillnaden att storfinansens företrädare nu har ett direkt avgörande i företagets existens. Det kanske är det som utgör den verklighet som stålverksplanerna gjort ”en nödvändig återgång till”, som finansutskottets talesman formulerade det i gårdagens debatt om ersättning till Luleå kommun för kostnader man haft i samband med planeringen utifrån Stålverk 80-projektet. Det är en verklighet som för hela länets del betyder fortsatt rovdrift av råvarutillgångar och för järnverket i Luleå fortsatt låg förädlingsgrad. Det skulle finnas åtskilliga exempel att ta fram för att visa att det även i denna riksdag har funnits tillfällen då man har trott att denna trend brutits. Jag skall i denna sena timme bara erinra om ett sådant exempel. Den 2 juni 1971 diskuterades här lån till NJA som förutsågs innebära en ordentlig satsning på en utveckling av verket. Då konstaterades en så bred uppslutning bakom denna statliga företagsamhet att en talare ansåg att man nu hade nått en så utmärkt lösning på NJA problemet att frågan skulle kunna föras ut ur stridslinjen. Då liksom vid både tidigare och senare tillfällen kritiserade vi från vårt håll de föreliggande förslagen. Vi gjorde det utifrån det förhållandet att satsningen på vidareförädling och framtida utveckling av verket alltid saknades. Just detta har på ett avgörande sätt gjort att frågan verkligen inte har förts ut ur stridslinjen. Efter den senaste utvecklingen och i samband med att allt fler ser en utbyggnad av det statliga näringslivet i Norrbotten som en väg att komma till rätta med de aktuella sysselsättningssvårigheterna har tvärtom hotet mot NJA blivit den verkliga stridsfrågan. I program för länets utveckling som utarbetats på både politiskt och fackligt håll betonas NJA:s avgörande roll för länets industriella utveckling. Och man framhåller att en sådan utveckling inte kan åstadkommas om NJA även i fortsättningen tilldelas rollen som leverantör av råvara och halvfabrikat. Tvärtom ställer man in siktet på ökad vidareförädling. Ganska allmänt är man också klar över att det behövs en väl utarbetad utvecklingsplan för NJA. Jag har i andra sammanhang här i kammaren talat för en utvecklingsplan för hela näringslivet i Norrbotten. En sådan krävs om inte länet skall drabbas av en flyttningsvåg. I en sådan utvecklingsplan måste de statliga företagen spela en avgörande roll. Men då krävs en annan inriktning för bl.a. Statsföretags verksamhet. Efter det senaste valet har socialdemokraterna, som på sin tid tillsatte Per Sköld och f. ö. också den utredare vars material ligger till grund för SSAB förslaget, tagit avstånd från sättet att sköta Statsföretag. Men var har socialdemokraterna beskeden om vad som i en framtid skall ske med LKAB, NJA, ASSI och andra företag? Vilka krav skall man ställa på dem som efterträder Statsföretags nuvarande ledning? Just utvecklingen vid NJA ger anledning till åtskilliga frågor. Lars-Ove Hagberg och även Jörn Svensson har ställt en rad sådana frågor. För Norbottens del är dessutom dessa frågor aktuella: Hur ställer man sig till färdigställandet av koksverket vid NJA? Hur ställer man sig till förslaget om en ammoniakfabrik i anslutning till koksverket? Det förslaget bedöms av Götaverkens utredare som ett företagsekonomiskt försvarbart projekt, under förutsättning att koksverket färdigställs. En utveckling av koksverket kan dessutom i framtiden utgöra basen för en petrokemisk industri i Norrbotten, vilket också skulle medföra en icke obetydlig sysselsättningsökning. En följd av skapelsen SSAB som känns speciellt frånstötande är försöken att ställa arbetare på en ort mot arbetare på en annan. Vilken plats skall drabbas mest av att 4 000 arbetare inom koncernen skall bort? Oron finns på alla berörda orter. Gårdagens demonstration och information till riksdagsmän från stålorterna gav besked om att arbetarna inte accepterar den här söndra-och-härskamentaliteten. Man visade klart att det finns utrymme för tunnplåtsverk i både Luleå och Domnarvet om man drar in på importen. Och det borde vara fullt möjligt om man betänker att endast 25 26 av behövlig tunnplåt tillverkas i Sverige. Plannja behöver ett tunnplåtsverk. Men för att dess framtid skall säkras behövs också ett nytt valsverk, som innefattar såväl bredbandsverk som mediumverk. Har man det klart för sig inser man snart att de medel som föreslås i propositionen och som tillftyrks av utskottsmajoriteten inte räcker långt. Om sysselsättningen på de tre orterna skall kunna bibehållas krävs betydligt mer. Detta har också Sten-Ove Sundström konstaterat. För Luleås del är det uppenbart att beslutet om ett nytt valsverk inte kan vänta. Det beslutet måste tas snart, om järnverket i Luleå skall bli den drivande kraft i utvecklingen av Norrbottens näringsliv som det har förutsättningar att bli. Med en ökad betoning av förädling av verkets produkter skapas också förutsättningar att utveckla verkstadsoch manufaktureringsindustrier, vilket kan öka sysselsättningen i länet. För sådana satsningar talar otvetydigt det läge som nu råder. För en sådan utveckling slåss en ständigt växande norrbottnisk opinion.

Herr talman! Under denna långa debatt har vid det här laget sagts ganska mycket om såväl propositionen och utskottsmajoritetens förslag som de socialdemokratiska reservationerna. När jag ändå tar till orda, gör jag det därför att alla som lever och bor på dessa bruksoch gruvorter känner en stark oro inför framtiden. Här gäller frågan inte bara sysselsättning för de anställda i de berörda företagen, utan den gäller faktiskt hela samhällens existens. Försvinner den enda industrin på platsen, så försvinner också människorna, i varje fall de yngre, och därmed också den service som finns. Jag säger detta mot bakgrund av vad som står i propositionen om att personalen i det nya handelsstålbolaget skall behöva minskas med 4000 personer. Det sägs, att med det tidigare beslutade sysselsättningspolitiska stödet inom stålindustrin samt möjligheterna att disponera andra medel skall det vara möjligt för SSAB att klara omställningen med bevarande av anställningstryggheten. Ja, det låter sig sägas. I de enskilda fallen kanske det i viss utstsräckning kan ordna sig med jobb inom andra branscher och på andra platser, men hur blir det med tryggheten för de små bruksorterna och för de människor som av olika anledningar vill och tvingas stanna kvar? Där behövs det verkligen, som det sägs i den socialdemokratiska motionen 1734, att en långsiktig näringspolitik redovisas jämte en plan med klara målsättningar för regionalpolitiken där hänsyn tas till de nuvarande ståloch gruvorterna. Den strukturomvandling som nu sker berör både gruvdriften och järnhanteringen. Jag kan också förstå att den är nödvändig. Alla har här i tal efter tal sjungit stordriftens höga visa, men jag är inte alldeles övertygad om att den åt alla lycka bär. Det kan betyda och kommer nog att betyda utslagning av livskraftiga orter och industrier. Behovet av en långsiktig och ingående planering har saknats alltför länge. Storbolagen har bollat med företag och människor på ett oacceptabelt sätt och utan reellt inflytande från samhällets eller de anställdas sida. Tag t.ex. Söderfors bruk i norra Uppland, som Stora Kopparberg sålde till Uddeholmsbolaget när konjunkturnedgången inom specialstålsindustrin börjat. Det har inte gått lång tid sedan dess, och nu är man i färd med att gå samman i ett nytt storbolag bestående av Uddeholm, Fagersta och SKF. Nog är det väl bra underligt. Här har man i generationer sysslat med stålhantering på alla dessa bruk och haft — får man väl förmoda — skickliga ekonomer och tekniker till hjälp. Man har inte varit fftämmande för den internationella konkurrensen, och man har följt utvecklingen inom stålområdet i alla dess faser. Man har varit medveten om problemen, och man har gjort investeringar och produktutbyten, men i stort har verksamheten fortgått utan något mera långtgående samarbete. Så plötsligt uppträder en s.k. företagsdoktor, som — om man får tro tidningarna — praktiskt taget på en kväll sydde ihop ett förslag till en storkoncern. Förklara det, den'som kan! I varje fall jag får det intrycket att man i hägnet av ett storbolag och med moraliskt stöd av en borgerlig regering vågar sig på en kraftig reducering av arbetsstyrkan, en reducering som man med det mindre företagets starka lokala förankring eljest inte hade vågat sig på. Samma mönster går igen i det nya halvstatliga företag som vi nu skall säga ja till. 4 000 personer skall alltså försvinna från företagen, om det nu stannar vid det. Också gruvorna är i hög grad berörda. Och om metallurgin tas bort i Domnarvet — den frågan har ju flera talare berört i kväll — hur går det då med Dannemora gruvor, som är en av de största gruvorna i Mellansverige? Apropå Dannemora gruvor så ägdes dessa till för några år sedan av Fagerstakoncernen. Malmen gick då huvudsakligen på export till bl.a. Finland och Västtyskland, som var stora avnämare. Bolaget satsade flera miljoner på en modern hamnanläggning i Hargshamn. Så kom Stora Kopparberg in i bilden och köpte Dannemora. Man behövde nämligen den värdefulla Dannemoramalmen för stålframställningen i Domnarvet. Exporten minskade därför, men de anställda kände sig ändå någorlunda till freds med att man kunde avsätta malmen inom landet. På sikt skulle all export försvinna, och de utlastningsanordningar man satsat på i Hargshamn skulle bli överflödiga. Nu skall Dannemora ingå i det nya SSAB, och då uppstår diskussion om man över huvud taget har någon användning för malmen längre om råstålsframställningen i Borlänge försvinner. Nog är detta ett märkligt spel. Man plockar med orter och industrier med flerhundraåriga traditioner som med brickor i ett tärningsspel. Så får det inte fortsätta. De svenska gruvorna får inte utsättas för förhastade nedläggningar —- en nedlagd gruva är inte lätt att återupprätta. Metalloch stålverkens råvaruförsörjning måste vara baserad på våra egna råvarutillgångar. Metallurgin i Borlänge bör vara kvar. Jag noterar tacksamt att utskottet, f.ö. i enighet, betonar sambandet mellan de mellansvenska handelsstålverken och den därtill knutna gruvindustrin. En utgångspunkt bör här vara, säger man, att så långt möjligt låta stålverken vara baserade på inhemsk malm, inhemskt skrot eller ämnen som tillverkas inom landet. Jag hoppas att detta uttalande om malmens värde kommer till de utredningsgruppers kännedom som är i arbete med förberedelserna för den nya stålkoncernen —jag har en känsla av att det kan behövas, eftersom man tycks diskutera andra alternativ med en helt annan inriktning. Vi måste få en optimistisk syn på vår gruvnäring och inrikta arbetet på gruvornas fortbestånd. Jag yrkar, herr talman, bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Praxis i det här huset är ju att man inte skall gå emot ett enigt utskott. Denna praxis och tiden på dygnet gör att jag inte skall agera i detta sammanhang. Det innebär inte att vi motionärer, Oskar Lindkvist och jag, är nöjda med utskottets sätt att hantera frågan.

Herr talman! De problem som tas upp i den motion som nu behandlas i lagutskottets betänkande nr 18 är av mycket stor betydelse och har kommit att alltmera uppmärksammas i den bostadspolitiska debatten. Det gäller de många skandalösa och för bostadskonsumenterna helt oacceptabla inslagen på fastighetsoch bostadsmarknaden i form av spekulationshandel med fastigheter och lägenheter. Trots att dessa förhållanden har pågått i många år och att omfattningen och skadeverkningarna ständigt tilltagit har mycket litet gjorts från statsmakternas sida för att stoppa fastighetsspekulanternas och hyresskojarnas framfart. Vår motion om en ändring och skärpning av olika lagar och bestämmelser i syfte att stävja spekulationen och handeln med fastigheter och bostäder kommer i huvudsak att behandlas i ett kommande betänkande från civilutskottet. I det betänkande från lagutskottet vi nu behandlar tas ett yrkande i motionen upp som avser en delåtgärd i motionens syfte, nämligen frågan om en skärpning av lagfartsplikten. Vi föreslår i motionen att kontrollen och möjligheten att kartlägga och begränsa hyreshajarnas och fastighetsspekulanternas verksamhet skall underlättas genom en skärpning av lagfartsplikten. Vi har pekat på att detta bl.a. kan ske genom att ändra gällande bestämmelser så att man tvingar fram information till inskrivningsmyndigheterna direkt i anslutning till fastighetsköpen. Riksdagen behandlade under fjolåret en liknande vpk-motion, och betänkandet från lagutskottet skiljer sig väldigt litet från vad som då sades. Trots att det gått ytterligare ett år, och trots dtt de problem som behandlas i motionen och utskottsbetänkandet, som alla vet, bara ökar har utskottet fortfarande inte ansett att någon åtgärd från riksdagens sida är påkallad! Fortfarande förlitar sig utskottet på att frågan om åtgärder mot försumlig lagfartssökande alltjämt övervägs inom justitiedepartementet och att lagen om förvärv av hyresfastigheter är föremål för översyn inom regeringens kansli.

Av lagutskottets betänkande framgår att någon övervakning från myndighets sida av att lagfart söks inom föreskriven tid inte förekommer men att inskrivningsmyndighet har befogenhet att förelägga och utdöma vite när den fått kännedom om att lagfartsplikten inte fullgjorts. I betänkandet framhålls emellertid också att i praktiken är inskrivningsmyndighetens möjligheter att med hjälp av vite framtvinga lagfartsansökan begränsade. Herr talman! Det är just dessa otillfredsställande förhållanden som vi motionärer bl.a. har påpekat och vill ha ändrade, så att man täpper till en del av de luckor som nu finns och som underlättar spekulanternas verksamhet. Jag yrkar bifall till motionen 1412.

Herr talman! Frågan om skärpt lagfartsplikt behandlades även i fjol av riksdagen med anledning av en vpk-motion med motsvarande yrkande som i den motion som behandlas i föreliggande betänkande. Liksom i fjol föreslår ett enigt lagutskott att riksdagen skall avslå motionen. Jag vill något belysa de förhållanden som har motiverat vårt ställningstagande. Den som förvärvat fastighet har skyldighet att inom tre månader söka lagfart hos inskrivningsmyndigheten — det framgår av jordabalkens bestämmelser. Men någon skyldighet för myndigheten att kontrollera att lagfart söks föreligger inte. Som Tore Claeson nämnde har myndigheten möjlighet att genom vite försöka framtvinga lagfartsansökan, om det kommer till myndighetens kännedom att någon inte har sökt lagfart. De här problemen har ju uppmärksammats tidigare. I förarbetena till jordabalken framfördes tanken på att man skulle införa ett system med s.k. laga köpevittnen, som bl.a. skulle ha till uppgift att ansvara för att fastighetsförvärvet anmäldes till inskrivningsdomaren. Men dåvarande justitieministern, som framlade propositionen, fann inte anledning att ta med det förslaget. Hur lagfartsplikten fullgörs har undersökts. 1976 redovisade riksrevisionsverket att ungefär 21 26 av lagfarterna sökts senare än inom tre månader. Men det som tidigare ibland har använts som belägg för att det skulle vara stor försumlighet visar inte att det är köparna som speciellt slarvar, för där hade man inte tagit hänsyn till att i många fall är köpebreven villkorade. Vi vet att vid förvärv av jordbruksfastigheter måste man ha lantbruksnämndens förvärvstillstånd för att få lagfart, och utländsk medborgare som förvärvar fastighet måste ha länsstyrelsens tillåtelse. Ävenså kan försäljningar eller köp av fastigheter vara förenade med avstyckningar. Rappornten från riksrevisionsverket ledde till att domstolsverket tillsatte en projektgrupp för att se över vilka åtgärder som borde kunna vidtas mot försumliga lagfartssökande. Projektgruppen kritiserade uppgifterna om att så många inte hade sökt lagfart inom föreskriven tid genom att hänvisa till det stora antal helt legitima skäl som finns för att lagfart inte skall kunna sökas inom tre månader. Projektgruppen diskuterade även olika möjligheter att komma till rätta med försummelserna. Men efter övervägande fann gruppen att den inte ville förorda generella åtgärder. Gruppen hänvisade till att sådana åtgärder skulle innebära betydande merarbete för inskrivningsmyndigheterna samt ökade kostnader och ökad byråkrati och därigenom drabba den så att säga överväldigande majoriteten av punktliga lagfartssökande. Åtgärderna skulle även innebära svårigheter för inskrivningsmyndigheterna att utan förseningar utfärda lagfartsoch pantbrev, vilket skulle drabba fastighetsköpare och långivare negativt. När nu vänsterpartiet kommunisterna återkommer med kravet på generella åtgärder för skärpning av lagfartsplikten för att därigenom enligt motionärerna hindra ekonomisk brottslighet, vill jag framhålla att alla är eniga om vikten av att den ekonomiska brottsligheten motverkas. Men vi tror inte att den väg vänsterpartiet kommunisterna anvisar är den rätta. De fastighetsaffärer som har samband med den ekonomiska brottsligheten gäller främst hyresoch affärsfastigheter. Jag vill erinra om att av alla fastighetsaffärer som görs i vårt land är det ungefär 4 ?5 som omfattar hyresoch affärsfastigheter. Av dessa 4 26 torde bara en ringa del gälla sådan verksamhet som kan rubriceras som ekonomisk brottslighet. Vi menar att det är fel att krångla till lagfartsansökandet för alla dem som köper en fastighet bara för att komma åt ett litet fåtal. Vi framhåller i utskottet i år, liksom vi gjorde i fjol, att selektiva åtgärder är lämpligast när det gäller att upptäcka eller förhindra ekonomisk brottslighet som kan ha samband med fastighetsaffärer. Vi hänvisar nu liksom vi gjorde i fjolårets betänkande till att hyresgäster, hyresgästföreningar och andra intressenter bör ha anledning att anmäla fall där det kan misstänkas att den nye ägaren inte har ansökt om lagfart. Vi har erinrat om att det inom justitiedepartementet alltjämt övervägs åtgärder mot försumliga lagfartssökande. Dessutom har vi påpekat att den särskilda lagen om förvärv av hyresfastigheter — den s.k. Lex Backström — f. n. är föremål för översyn med anledning av riksdagens tillkännagivande för ganska precis ett år sedan i enlighet med civilutskottets hemställan. Enligt lagutskottets mening ter det sig naturligt — vilket vi också framhåller i betänkandet — att vid översyn av den särskilda lagen om förvärv av hyresfastigheter även frågan om lagfartspliktens fullföljande bör bli föremål för övervägande. Herr talman! Låt mig sammanfatta. Alla är ense om att den ekonomiska brottsligheten måste bekämpas. Olika åtgärder har under de senaste åren vidtagits. Motionärerna tror att ett medel vore att skärpa lagfartsplikten för alla som köper en fastighet, även om det är uppenbart att högst någon promille av fastighetsköpen har samband med den ekonomiska brottsligheten. Vi villinte bidra till att öka byråkratin för alla seriösa fastighetsköpare.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
Herr talman! Vad som här sagts av utskottets talesman kan vi också läsa i betänkandet från lagutskottet. Bara som en kommentar till Martin Olsson vill jag anföra att om Martin Olsson hänvisar till vad projektgruppen inom domstolsverket för några år sedan kom fram till, så är de uppgifterna väl gamla. Såvitt jag kunnat finna är siffrorna om antalet överlåtelser av hyresoch affärsfastigheter från 1973. De är alltså fem år gamla. Alla som något följt med i den aktuella debatten beträffande fastighetsspekulation och hyresskoj av olika slag vet att det framför allt är under de allrå senaste åren — för att inte säga under det senaste året — som detta blivit särskilt omfattande. Följaktligen finns det all anledning att vidta åtgärder redan nu. Utskottet talar om att man inte anser att det är lämpligt att företa några generella åtgärder. Man bör lämpligen motverka sådana affärer genom att vidta selektiva åtgärder. Vi har ingen invändning mot det, men utskottet anvisar inte vilka selektiva åtgärder man kan tänka sig. Den projektgrupp som jobbar med det kunde inte anvisa några sådana selektiva åtgärder och ansåg att det låg utanför dess befogenheter att göra detta. Utskottet menar att det är nödvändigt med selektiva åtgärder, men föreslår inte en enda sådan åtgärd i syfte att komma till rätta med de här olägenheterna.. Jag måste säga att jag, liksom i fjol, är besviken. Det har ändå under det år som har gått hänt saker som borde ha motiverat utskottet att se litet allvarligare på en fråga som är så viktig för tusentals hyresgäster i det här landet, framför allt i storstadsområdena som direkt drabbas av den här verksamheten. Enligt vår mening måste man snabbt försöka få rätsida på det här problemet.